Herr talman! Först ett tack till statsrådet Wickman för hans besked om initiativet på det internationella området i fråga om diskontona. Det är utomordentligt. Jag skulle vilja fråga vilka reaktioner som förmärktes när detta förslag framfördes. Jag är också ytterst tacksam när jag hör statsrådet Wickman säga att det nuvarande höga ränteläget bör kunna avtrappas nu. Jag hoppas att hans partivänner i bankofullmäktige har samma uppfattning, så att det också kan bli ett resultat därav. Jag skall uttala min uppskattning ännu mera därför att jag tycker att statsrådet i fråga om småföretagare tolkar det så som vi menar: det är ingen politisk aktion, det är präglat av oro för framtiden. Då tillåter jag mig fråga också: Vad tänker regeringen göra? Tänker regeringen över huvud taget ta detta problem i beaktande? Beträffande ränteproblemet i övrigt vill jag säga att jag redan i mitt första anförande tog upp de internationella relationerna. Statsrådet Wickman stödde sig på att det är de internationella relationerna som har orsakat, som han sade, ”en absurt hög ränta”. Det kan dock vara intressant att se att det finns länder som kan driva en annan politik. Jag har nämnt Norge ett par gånger. I Norge ökade industriproduktionen snabbt, står det i redogörelsen. Bruttonationalprodukten ökade med 5,7 procent. Bytesbalansen 1969 beräknas ge ett överskott på cirka 660 miljoner norska kronor, valutareserven ökade med mer än 500 miljoner kronor, arbetslösheten i januari var Ang. den ekonomiska politiken, m.m. 1,5 procent mot 2 procent tidigare — kort sagt en utomordentligt förnämlig utveckling. Denna utveckling har skett med ett ränteläge som var 3,5 procent fram till den 26 september 1969 och därefter 4,5 procent. Det skulle vara intressant att höra vad statsrådet Wickman har för kommentarer till att man i ett grannland kan driva en politik som leder till sådana resultat. Numera räcker det knappast med Suezkanalen för att förklara utvecklingen i Norge. Men under centerpartisten Borten i regeringen har det kunnat ske en sådan utveckling i vårt grannland. Vidare är det glädjande att statsrådet Wickman sätter en så stor förtröstan till det privata näringslivet och de åtgärder som har vidtagits i många olika former. Det är självfallet att vi har en god ekonomi i vårt land, men allting är relativt. Under 1970 beräknas Sverige — bortsett från Storbritannien som har haft många svårigheter — få den lägsta ökningstakten i fråga om bruttonationalprodukten i Västeuropas OECD-länder. Det tyder inte på att det har förts en politik som har lett till någon större effektivitet. Det kan väl hända, som statsrådet Wickman sade, att man måste ta hänsyn till andra faktorer, arbetskraftens ökning och sådant. Men vi ser i alla fall att under den ifrågavarande femårsperioden ligger Sverige på 3,7 procent. Danmark ligger på 4 procent, Finland på 4,1, Norge på 4,3 och Österrike på 4,5 procent, för att ta några länder. Man kan alltså inte på något sätt hävda att Sverige har en särskilt gynnsam utveckling, utan vi måste tvärtom placera vårt eget land i den lägre kanten. Bostadsbyggandet uppgår till 108 000 lägenheter, det är ungefär 1000 mindre än förra året. Det är inte heller något lysande. Jag nämnde om vårt förslag till budget. Då säger statsrådet Wickman att om den skulle stramas åt ytterligare, måste oppositionen komma med för slag. Det är mycket svårt för oppositionen att göra en sådan sak, därför att det måste ske vid den grundläggande planeringen. Vi kan inte på en mycket kort tid avfärda en hel del av vad regeringen föreslagit, utan det är i den stora planeringen som börjar om någon månad med alla petita och sådant som man måste göra det. Att vi sedan har vissa förslag som i år kostar 75 miljoner kronor på en budget på 45 miljarder, det är väl inte så konstigt. Det kan man inte beteckna som några överbud. Förresten slank det där ordet överbud ur herr Wickmans mun igen. Överbud i förhållande till vad? Där återkommer det axiomatiska tänkandet att vad regeringen föreslår är det absolut omöjligt att rubba på. Då är det så att var och en som begär någon krona mera kommer med överbud. Det existerar inte ett sådant ord som överbud. Det är åsikter om pengar, det är ingen realitet att tala om överbud. Statsrådet talade också om rundabordskonferenserna. Sådana har vi haft en gång tidigare, det var innan statsrådet Wickman var verksam. Jag var själv närvarande när vi kallades till statsrådsrummen här och hade en överläggning när det var ett kritiskt och besvärlig läge för vårt land, och det målades en mycket mörk situation då. På den tiden gick det att ha överläggningar. Men numera är det visst alldeles omöjligt. Nu är man som jag förut sade så självgod att det nu inte finns något att överlägga om, utan det regeringen föreslår, det är absolut riktigt, det är ingenting som kan korrigeras. Om Pprisutvecklingen slutligen sade statsrådet Wickman att det är den internationella prisnivån som betytt så mycket. Det är möjligt, men jag skulle vilja säga att rätt mycket inverkar nog en hemmafabricerad prisutveckling också, som vi har gjort oss skyldiga till. Upplåningen som nu är mycket lägre — 800 miljoner i stället för 3 500 miljoner — är ju bra, men förra året räknade man med 1,5 miljarder i maj, och det blev 3,5 miljarder. Låt oss hoppas att den utvecklingen inte kommer igen.
Herr talman! Jag vill oförbehållsamt erkänna att jag gjort mig skyldig till ett misstag. Jag ber om överseende därmed. Jag vet nu att regeringen varit så generös att den satt in en enda företagare i denna delegation. Men mitt misstag berodde inte på att jag läser pressmeddelanden dåligt. Tvärtom berodde det på att jag läser dem för ordentligt. I det tidningsklipp som jag fick del av hade man nämligen glömt bort herr Stefansons namn. Vill herr Wickman ha tidningsurklippet, så finns det här. Jag vill gärna erkänna att jag hade svårt att förstå det sätt på vilket statsrådet Wickman argumenterade. Jag bortser nu ifrån att han polemiserade mot åtskilligt som vi inte sagt här, men det är en annan sak. Han startade med en våldsamt överdriven beskrivning av som det hette ”vår utomordentligt starka ekonomi”, och det fanns ingen balans i det självberöm som han öste över regeringens politik och vårt ekonomiska läge. Man kräver från vår sida att vi skall vara balanserade i vår kritik. Skulle vi inte kunna kräva från regeringens sida att ni skall vara balanserade i ert självberöm? Herr Wickman angrep det s.k. enfaldiga tal som förekommit. Om jag får ge statsrådet ett råd tycker jag att ordet enfaldig inte borde förekomma i ett allvarligt meningsutbyte. Vad vi har sagt är att vi har en i grunden stark ekonomi. Vi har haft en tillfredsställande utveckling men vi befinner oss just inför en vändpunkt, enär nya tendenser pekar fram emot 1970-talets utveckling. Men för herr Wickman fanns i början av hans anförande inga som helst moln på himlen. Han desavuerade därmed all ekonomisk exper tis, bl.a. sin egen planeringschef och OECD och mycket annat. Han hade i början ingen som helst känsla för småföretagarnas alla problem, för kreditrestriktioner, för konkurser och deras bekymmer av alla slag, all den pessimism de hyser. Han talade om framtidstro då det gäller investeringar. Det vore besynnerligt, statsrådet Wickman, om vi inte skulle ha en hög investeringstakt i år, när i varje fall storföretagen har god likviditet och vi befinner oss i en högkonjunktur, där vi vet att vi kan sälja mer än vad vi kan producera. Men vad statsrådet glömde bort att tala om, det var det väsentliga, nämligen att de undersökningar som man gjort beträffande investeringarna för perioden 1971—1975 pekar i negativ riktning, vilket ger anledning till pessimism. Om man går på så som statsrådet gjorde, riskerar man att inte bli trodd. Då ger man vatten på deras kvarn som gör gällande att regeringen sitter i ett glashus. Det kom herr Wickman underfund med så småningom. Han släppte sitt tydligen skrivna anförande och kom ner på jorden efter raketfärden och erkände att det fanns problem, att det fanns realiteter bakom det misstroende som man hyser framför allt inom den medelstora och mindre företagsamheten. Det misstroendet var inte partitaktiskt betingat, sade herr Wickman, vilket jag tycker var ett bra erkännande, ty därmed desavuerade han sin egen partisekreterare som har sagt att småföretagarna är ute i partipolitiska syften, vilket de med säkerhet icke är, när de ger uttryck för sina verkligt stora bekymmer. Sedan pekade herr Wickman själv också på nästan alla de problem som vi tog upp i våra första anföranden. Han erkände deras existens. Det hade då varit bättre om han slopat den rosenröda skildring — eller ljusblå, vilket man vill — som han började med. De strukturproblem som nu karakte Ang. den ekonomiska politiken, m.m. riserar den svenska utvecklingen skall lösas med strukturella medel, säger herr Wickman. Men vad menas med strukturella medel? Vad vi behöver för att lösa de frågor vilka sammanhänger med vårt näringslivs struktur är pengar, sparande, arbetskraft, teknik, arbetslust, initiativ, och det är inte minst förtroende. Vad gör man konkret i dessa hänseenden för att skapa nytt förtroende mellan stat och näringsliv? Ty det är ju karakteristiskt, även om vi slåss hårt i detta land, att vi har haft ett mycket fint och förtroendefullt samarbete mellan statsmakter och näringsliv under många år. Det enda som herr Wickman ställde i utsikt var att han skulle hjälpa till så att det blev bättre kreditutrymme åt företagen. Vi diskuterar ibland vad reklam har för värde. Här kan man i varje fall konstatera att den annonsering som ett antal småländska företagare har kostat på sig tydligen har givit utdelning. Därmed har herr Wickman också desavouerat tidningen Arbetet när den gjorde gällande att det hade varit bättre om dessa småföretagare använt pengarna på bättre sätt än att kasta bort dem på annonsering. De tackar säkert för möjligheten att via annonsering nå regeringen. Det är svårare att få gehör för synpunkterna på annat sätt. Vi har emellertid inte fått något svar på de verkligt konkreta frågorna. Vad är regeringen nu inriktad på att göra för att lösa det ni kallar för strukturella problem, och vilka strukturella medel kommer i fråga? Finansminister Gunnar Sträng har ju i kompletteringspropositionen angivit vissa metoder att angripa problemen. Herr Wickman har inte gått in på dem. Jag upprepar min tidigare fråga: Med vilka medel ämnar ni arbeta för att nå resultat? Herr Wickman gjorde gällande att den förda stabiliseringspolitiken är resultatet av ett samarbete, eller skail vara resultatet av ett samarbete, mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Skall man tolka det så att herr Arne Geijers uttalande om en ofrånkomlig inflation av aldrig tidigare skådad storlek skulle vara ett uttryck för det samarbete som LO och regeringen har? Jag tror inte att det är LO-folket som i första hand drabbas av inflation. LO kan i stor utsträckning skydda de sina. Det är annat folk — annat småfolk — som i första hand drabbas av inflationens konsekvenser. Även dessa borde inneslutas i det samarbete som regeringen tydligen är benägen att driva med LO. Inflationsproblemet rör i hög grad hela det svenska folket och kanske framför allt de människor som inte är inneslutna i stora och slagkraftiga förhandlingsorganisationer.
Herr talman! I mitt första inlägg poängterade jag hur regeringens uttalanden om situationen vandrade mellan idyll och panik. Herr Wickmans anförande gav ju skäl för att denna vandring mellan mycket positiv bedömning av situationen och en ganska pessimistisk fortsätter. Han började sitt anförande, som herr Bohman påpekade, med att säga att landets ekonomi är utomordentligt stark. Sedan kommer han med reservationer. När vi kan konstatera att vi på relativt kort tid har förlorat inemot hälften av vår valutareserv är det ganska djärvt att säga att landets ekonomi är utomordentligt stark. Herr Wickman påpekade återigen att en del av försämringen i handelsbalansen beror på strukturförändringar, och det är alldeles riktigt. Mittenpartierna tog också, i den motion vi avlämnade i samband med kompletteringspropositionen, upp denna sak och föreslog att de politiska partierna gemensamt med experter skulle försöka att komma fram till en lösning av vilken medicin som vore lämplig att tillgripa. Till vår gläd je anslöt sig också moderata samlingspartiet i utskottet till detta förslag. Men herr Wickman säger nej till detta. Herr Wickman tog upp en intressant sak när han bedömde kreditsituationen och möjligheten till ökade investeringar för industrin. Om man jämför utvecklingen de första månaderna i år med motsvarande år 1969 och särskilt beaktar nettoutlåningen från de vanliga kreditinstituten månad för månad så finner man att det under de första fyra månaderna i år utlånades fyra tiondelar av den summa som lånades ut motsvarande tid förra året. Detta är ju en våldsam åtstramning i kreditgivningen. Herr Wickman talar då om för oss att situationen nu är den att statens kreditförmedling blir väsentligt större genom en överbalansering av budgeten. Men, herr Wickman, de företag som vill investera och inte kan få krediter vilken glädje får de av att staten har en sådan budgetbalans? Den 24 april signerades kompletteringspropositionen. Under tiden därefter har det enligt herr Wickman hänt väldigt mycket. Jag noterar liksom herr Bohman att de förslag som oppositionspartierna lagt fram om att man i denna situation måste se till att de mindre företagen får en chans att låna pengar förut har avvisats. Men nu säger herr Wickman helt plötsligt att det nu finns skäl att överväga detta. Dessutom att han för det första nog har bedömt utvecklingen av betalningsbalansen fel. För det andra är det nog tänkbart att upplåningen är för stor redan innevarande år, och för det tredje är det nog tänkbart att regeringens antaganden om nästa års upplåning är felaktiga. Det är verkligen snabbt marscherat på fem veckor. Jag vill ställa frågan: Vilka konsekvenser drar herr Wickman av denna väsentligt förändrade bedömning av den ekonomiska situationen i landet? Såvitt jag förstår drar han inga konsekvenser alls. Han meddelade inte riksdagen någonting som regeringen har för avsikt att göra såsom en slut sats av dessa konstateranden. Nej, det är bara att gå vidare. Herr Wickman hade för sig att jag trodde att staten gjorde allting. Nej, herr Wickman, jag betonade i mitt inlägg upprepade gånger att vad staten skall göra är att bidra till ett ekonomiskt klimat som möjliggör en snabbare expansion av näringslivet. Jag använde sådana uttryck som medverka till. Man kanske inte alltid hör upp så noga, så jag skall inte göra någon stor affär av det, men jag hoppas att herr Palme, som var inne i kammaren när herr Wickman talade om detta, verkligen lyssnade. När herr Palme — inte så mycket i det här huset, för här blir han ju motsagd, men utanför det här huset — talar om vad det är för underbara saker som socialdemokratin åstadkommer, då drar han egentligen inga gränser. Det är socialdemokratin som gjort allt gott i detta land — amen. Det intrycket får man.